Fru talman! I betänkandet om hälsoupplysning behandlas tobaksbruk, kostnadsupplysning, anslag till Hushållningssällskapens förbund samt preventivmedelsrådgivning. Den största och dominerande frågan i betänkandet är emellertid tobaksbruket. Många motioner har väckts och många diskussioner om tobaksrökningen har ägt rum i denna kammare sedan början av 1970-talet. Ett av kraven i motionerna har varit förbud mot rökning i offentliga lokaler. Vid behandlingen av ett liknande motionskrav förra våren sade 97 Prot. 1987/88:115 utskottet att utgångspunkten måste vara att ingen skall behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Utskottet ansåg att rökning därför inte bör få förekomma i offentliga lokaler. Det konstaterades samtidigt att en viss förbättring har inträtt under senare tid i vad gäller rökningen. Medvetenheten har blivit större bland rökarna om att tobaksröken är störande för vissa människor och att den dessutom har skadliga effekter även för andra än rökarna själva. Utskottet ansåg att denna medvetenhet och attitydförändring var en bra början till att få rökfria offentliga lokaler. Man skulle då inte lagstifta om ett förbud som det skulle bli svårt att upprätthålla. Nu säger utskottet att det finns anledning att överväga ytterligare insatser för att påskynda utvecklingen mot rökfria offentliga lokaler och arbetsplatser. Om inte de fortsatta åtgärderna ger resultat utesluter man inte en lagstiftning. Socialministern föreslår nu att man skall tillsätta en särskild utredare, som skall utreda olika åtgärder för att ytterligare minska tobaksbruket. Enligt kommittédirektiven skall den särskilda utredaren bl.a. överväga frågan om förbud mot tobaksbruk, åtgärder som kan vidtas för att tillförsäkra allmänheten tillgång till rökfri miljö i gemensamhetslokaler och på allmänna kommunikationsmedel och hur priser påverkar tobakskonsumtionen. Det skall således bli en bred utredning. Det ges också möjligheter att fritt ta fram övriga åtgärder. Fru talman! 10 reservationer är fogade till betänkandet. I reservation 1 av folkpartiet och vpk tas en rökfri barnomsorg och skola upp. Vi är överens om att barnomsorgen och skolan bör vara rökfri. Våra meningar skiljer sig emellertid däri att utskottets majoritet anser att tillämpningsföreskrifterna från socialstyrelsen och skolöverstyrelsen har och har haft stor betydelse i frågan. Föreskrifternas och de allmänna rådens effekter är nu dessutom föremål för uppföljning. Utskottet utgår ifrån att man tar initiativ till ytterligare insatser om uppföljningen ger anledning till detta. Därmed yrkar jag avslag på reservation 1. Reservation 2 har skrivits av folkpartiet. Reservanterna vill att man skall uppsätta mål för att minska tobaksbruket. En liknande motion behandlades av utskottet våren 1987. Man konstaterade då att arbetet mot tobaksbruket har en mycket hög hälsopolitisk prioritet och bedrivs på många områden. Utskottet ansåg att det inte fanns några skäl till att förorda uppställandet av övergripande mål, eftersom dessa skulle bli mycket allmänt formulerade och inte tjäna till mycket ledning för det praktiska arbetet. Utskottet har samma inställning i dag. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. Folkpartiet, centern och moderaterna behandlar i reservation 3 åtgärdsprogram för minskat tobaksbruk. Jag vill erinra om att åtgärder mot tobaksbruket redan är starkt prioriterade i det förebyggande hälsoarbetet. Regeringen har också kraftigt markerat vikten av åtgärder på detta område. Jag vill dessutom påminna om den utredare som nu kommer att tillsättas. Härmed yrkar jag avslag på reservation 3. Reservation 4 av folkpartiet behandlar åtgärder mot snus. Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget att vidta åtgärder för att vända konsumtionskurvan för snus nedåt. Socialstyrelsen har tagit initiativ till en rad åtgärder för att ge kunskap om snusets skadeverkningar. Varningstexter kommer också på paketen. Den utredning som jag tidigare har nämnt skall även se på denna fråga. Jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation 5 tas kostens betydelse i vården upp. Utskottet instämmer i att kosten har stor betydelse inom vården. Det sade också socialministern i ett interpellationssvar i december månad. Hon ansåg det emellertid inte påkallat med något regeringsinitiativ, eftersom det inom detta område pågick många projekt och aktiviteter. Denna uppfattning delas av utskottsmajoriteten. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation 6 vill centern ha anslag till Hushållningssällskapens förbund. En liknande motion behandlades för ett år sedan. Inget nytt har framkommit i frågan, varför utskottet även i år yrkar avslag på motionen. Det innebär att jag yrkar avslag också på reservation 6. Reservation 7 av moderaterna handlar om ett socialt åtgärdsprogram för att undvika aborter. I betänkandet SoU 1987/88:2, vilket behandlades för en tid sedan, redovisas utförligt abortförebyggande arbete. Utskottet hänvisar till denna framställning och ser inte skäl för initiativ som syftar till ett sådant program. Jag yrkar avslag på reservation 7. Reservationerna 8 och 9 av vpk handlar om utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen och kostnadsfria preventivmedel. Båda dessa frågor behandlades under hösten 1987. Utskottet hänvisade till att det är sjukvårdshuvudmännen som har att avgöra hur rådgivningen skall bedrivas. Initiativ har också tagits av socialstyrelsen och av försvarets sjukvårdsstyrelse. Beträffande fria preventivmedel förutsätter utskottet att regeringen följer p-pillerförsäljningen och vidtar åtgärder om abortfrekvensen skulle öka på grund av för höga kostnader för p-piller. Utskottet ansåg i övrigt inte att skäl förelåg att ta upp frågan om ytterligare prisreduktion på preventivmedel. Jag yrkar avslag på reservationerna 8 och 9. Reservation 10 av vpk handlar om specialdestinerat statsbidrag för preventivmedelsrådgivning vid sidan av den ersättning som utgår till sjukvårdshuvudmännen. Men denna ersättning skall även täcka kostnaderna för rådgivningen, och jag yrkar avslag på reservation 10. Fru talman! Jag får härmed yrka bifall till socialutskottets betänkande 1987/88:19 i dess helhet och, som jag redan sagt, avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Gunnar Ström sade att man inte behöver göra något i abortfrågan och hänvisade tryggt till att regeringen följer frågan när det gäller preventivmedelsrådgivning och kostnaderna för preventivmedlen. Men jag tycker att det är en oroande tendens med ökningen av antalet aborter. De har ökat till nästan 34 500 under 1987, medan vi i många år har varit nere på 30 000 efter den minskning som skedde vid satsningen i samband med den nya abortlagen. Det visar att man inte får förtröttas. Man måste fortsätta med preventivmedelsrådgivning och upplysning i den här frågan. Aborterna har ökat med 1 400 under ett år. Jag tycker det är en oroande ökning. Vad som framför allt är oroande är att tonårsaborterna har ökat mest, procentuellt sett. 1987 hade vi 150 aborter i åldrarna 11—14 år. Jag tycker att denna siffra borde oroa både regeringen och Gunnar Ström. För åldrarna 11—19 år är det en mycket kraftig ökning. Vi har kunnat glädja oss åt att just tonårsaborterna gått ned, men nu har de faktiskt gått upp. 1986 gjordes 5 479 aborter, och 1987 var det 5 874. Det är alltså en ökning med 395 aborter på tonåringar. Jag tycker inte att man som Gunnar Ström lugnt och förtröstansfullt kan säga att det inte behöver göras något. Jag tror att det finns ett samband, dels med kostnaden för preventivmedel, dels när det gäller tillgängligheten på preventivmedelsrådgivningen, dels också när det gäller den abortförebyggande verksamheten. Här har man missat, och man har mycket kvar att göra. Jag tror det vore klokt att följa det förslag som lades fram av abortkommittén, nämligen att satsa på en utbyggnad så att vi med preventivmedelsrådgivningen når varannan kvinna, och satsa även på speciella ungdomsmottagningar. Jag skulle vilja fråga: Hur stor tycker man på regeringshåll och från regeringspartiets sida att ökningen skall vara innan man ingriper? Hur cynisk skall man vara? Hur mycket skall man tillåta aborterna att öka innan man säger att någonting måste göras?

Fru talman! Till Stina Gustavsson vill jag först säga att det är klart att vi skall hänga med i utvecklingen vad gäller tobaken. Jag är övertygad om att vi också gör det. Jag tror att vi får ut en bra information till ungdomen, och jag tror att vi kommer att fortsätta på den vägen, för det är så vi kan nå fram till ett bra resultat. Jag misströstar ingalunda. I Finland har det kommit en lag mot rökning i offentliga lokaler. Jag har själv i Finland hört sägas att det är ett blaha, blaha. Ungdomen demonstrerar och går på Helsingfors centralstation med en cigarett mellan fingrarna och röker och polisen kan inte ingripa. Jag tror inte på en lag i detta fall, men om utredningsmannen kommer fram till att det bör vara en lag, får vi väl acceptera den. Jag är dock rädd för att det i vissa situationer kan bli en tendens till att ungdomen då vill visa att ”här är det jag som är en tuffing”. Beträffande kosten har jag sagt att många saker pågår. Unga människor som skall börja i vården utbildas på olika stadier, på högskolan och på gymnasiet t.ex. Där finns program för detta, och det är en förutsättning för att det skall bli bättre. Jag tycker inte vi skall misströsta på det området. Vad gäller hemkonsulenterna inom hushållningssällskapen tror jag inte att jag sade att konsumentverket skulle ge pengar till dem. Men jag sade att de har ett samarbete med konsumentverket som gör att de får hjälp med mycket, billiga trycksaker och annat sådant. Jag vet också att det finns möjligheter för hushållningssällskapen att få pengar, men de har inte lagt in någon ansökan. Nu har de lagt in en ansökan till socialstyrelsen, och det kommer då, såvitt jag kan förstå, att finnas möjligheter för dem att under nästa budgetår få pengar. Inga Lantz talade om aborter. Det stämmer att antalet aborter har ökat. Men det kanske beror på att det nu är en annan situation, bl.a. på grund av abortlagens tillkomst, som har medfört att kvinnan nu har möjlighet att göra abort. Det är ju kvinnan som bestämmer om hon skall göra abort eller ej. Jag är förvånad över att dagens ungdom får för dålig upplysning, eftersom det i skolan och på andra håll finns läkare, skolsköterskor och andra som talar om det sexuella, samlevnad och preventivmedel. Jag är verkligen förvånad över att denna information inte når fram. Det är mycket underligt att våra ungdomar inte lyssnar på den information som de får.

Fru talman! Jag vill till Gunnar Ström säga att vi inte skall ifrågasätta abortlagen. Det hoppas jag att han inte gör. Den lagen skall vi ha kvar, även om vi skall göra en översyn av gällande tidsgränser. Denna fråga tas emellertid upp i ett annat utskottsbetänkande. De flesta graviditeter som leder till abort orsakas av en bristande preventivmedelsanvändning. Både mänskligt och ekonomiskt skulle samhäl let alltså tjäna på att preventivmedlen var gratis. Tillsammans borde en uppsökande verksamhet, upplysning och gratis preventivmedel kunna nedbringa antalet aborter högst väsentligt. Jag tycker att det borde vara i samhällets intresse att med alla medel medverka till detta. Gunnar Ström är förvånad över att man i skolan inte känner till mer om sex och samlevnad. Men samlevnadsundervisningen har en mycket svag ställning i grundutbildningen för berörda lärare. Och de förslag till en förstärkning som gjordes av USSU, utredningen rörande sex och samlevnad, redan 1974 har i stort sett lämnats utan åtgärd. Samlevnadsundervisningen i skolan och inom lärarutbildningen måste få ett mycket större utrymme. Då skulle man kanske kunna nå skolungdomarna med information. Jag ställde en fråga till Gunnar Ström. Var går smärtgränsen innan man skall börja se över och göra något åt det stora antalet aborter? Hur mycket skall man tillåta antalet aborter att öka innan man förstår att detta är allvar? Speciellt allvarligt är det förstås när det gäller tonåringarna. Vi kunde ju glädja oss åt att antalet tonåringar som gjorde abort minskade i och med abortlagens tillkomst, eftersom man då satsade på preventivmedelsrådgivning och förebyggande verksamhet. Men nu har man tagit bort bidraget för detta till landstingen. Det har försvunnit in i landstingens allmänna verksamhet. Då har det blivit som vpk befarade att det skulle bli när detta togs bort, nämligen att antalet aborter ökar. Det är ett mycket högt pris som kvinnorna får betala. Jag tror inte att någon kvinna går oberörd genom en abort. Därför skulle man med samhällets alla medel se till att antalet aborter begränsas. För mig är dessa siffror helt oacceptabla. Varje abort är i sig en tragedi. Därför tycker jag att det vore önskvärt om man kunde vidta de åtgärder som vpk har föreslagit i denna partimotion.
Fru talman! Nu säger Inga Lantz att det har låg status att tala om sex och samlevnad i skolan och att lärarna därför inte är så intresserade och inte lägger ned så mycket möda på den undervisningen. Det är beklämmande att höra. Jag tycker att de borde göra det. Men det är farligt att gå ut med en sådan kritik i detta sammanhang när lärarna inte har möjlighet att försvara sig. Sedan frågade Inga Lantz mig var smärtgränsen går när det gäller antalet aborter. Jag har sagt att socialstyrelsen och regeringen noga skall följa upp detta, och så fort de märker att det går för långt skall åtgärder vidtas. Var smärtgränsen exakt går kan jag inte säga — om det t.ex. är vid 3 100 aborter. Det viktigaste i fråga om hälsan tycker jag nog är att vi tar tag i problemet med tobaksrökningen på ett vettigt sätt. Jag menar då att vi skall gå ut och informera ungdomen i skolan. Då skall vi inte gå ut med skrämselpropaganda mot tobaksrökning, utan vi skall gå ut och tala med dem som bröder och systrar och förklara hur farligt tobaksbruket är. Jag är helt säker på att vi då kommer att få ett bra resultat. Vi ser ju nu hur den s.k. rökfria generationen arbetar. Det tycker jag är något fint. Och jag tror att det kommer att bli förbättringar på detta område. På det sättet kommer svenska folket också att bli betydligt friskare.

Fru talman! Vi har ju haft många heta och intensiva debatter under den S maj 1988 senaste tiden. En av dessa närgångna debatter gäller krisen inom sjukvården. Det är oerhört angeläget att olika åtgärder, satsningar och omprioriteringar görs, så att patienter inte utsätts för onödigt lidande eller en för tidig död. Om vi skall lyckas med att lösa vårdkrisen måste naturligtvis också personalen få drägligare arbetsvillkor. Låt mig i det här sammanhanget, när vi behandlar anslag m.m. till Hälsoupplysning, peka på en faktor som i mycket hög grad påverkar sjukvårdens resurser och kris — nämligen tobaken. Precis som Inga Lantz påpekade dör varje år mer än 10 000 svenskar i sjukdomar förorsakade av tobak. Begränsar vi oss inte bara till Sverige utan tar hänsyn till hela världen, vet vi att det inträffar två och en halv miljon för tidiga dödsfall varje år på grund av tobaken. För att göra dessa siffror litet mer påtagliga vill jag säga att det motsvarar att 20 jumbojetplan störtar varje dag under hela året — år ut och år in. För Sveriges del innebär det att en fullsatt DC-9:a störtar varje vecka. Hur kommer det sig att detta inte får samma rubriker i massmedia som t.ex. just en flygolycka? Men jag skall nu inte bara vara missbelåten över sådant som inte uppmärksammas utan faktiskt uttala min belåtenhet över att Världshälsoorganisationen, WHO, valde att fira sin egen 40-årsdag med att uppmärksamma tobaksproblemen. Det blev den första internationella tobaksfria — dvs. både rökoch snusfria — dagen. Även här i Sverige uppmärksammades denna dag på ett bra sätt. Egentligen borde det inte ha varit så märkligt, eftersom tobaksrelaterad sjukdom är den orsak till död och lidande över hela världen som vi har de bästa möjligheterna att göra något åt. Mot den här bakgrunden är jag litet besviken över att socialutskottet i sin helhet inte tillstyrkt min och tidigare andre vice talmannen Karl Erik Erikssons motion om ett konkret hälsopolitiskt mål för samhällets arbete för minskat tobaksbruk. Det är också ett yrkande som framförs i en av folkpartiets partimotioner. WHO har rekommenderat sina medlemsländer att just ställa upp klara mål för tobakspolitiken. WHO har också föreslagit att detta mål skall vara en halvering av den nationella tobakskonsumtionen och minskning av andelen rökare till 20 9o till år 1995. Vi kan väl ändå inte låta bli att fästa stor tyngd vid en sådan rekommendation från WHO? Som ledamot av tobakskommittén var jag också för några år sedan med om att föra fram krav på att en klar målsättning skulle läggas fast när det gäller statsmakternas tobaksprogram. Visst är det bra att det på många områden nu skett en skärpning när det gäller tobaksbruket. Och det är också bra att vi i många av dessa frågor inte har så stora meningsskiljaktigheter. Men detta är ju ingen orsak till att inte nu också lägga fast ett övergripande mål — något som socialutskottets majoritet dock anser. Att ett sådant mål skulle bli så allmänt formulerat att det inte ger mycket ledning för det praktiska arbetet är väl inte alls självklart. På ett angränsande område — alkoholpolitiken — har det ju visat sig att det är av stort värde att ha 103 det övergripande målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 20 från 1985 till år 2000. Utan det målet hade vi nog inte fått det uppvaknande och den attitydförändring som vi trots allt fått. Detsamma borde ju kunna bli fallet när det gäller tobakspolitiken! Fru talman! I fråga om det här motionsyrkandet ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 av Daniel Tarschys och Ingrid Ronne-Björkqvist, där de bl.a. anser att socialstyrelsen borde få i uppdrag att utarbeta de konkreta hälsopolitiska målen för samhällets arbete att minska tobaksbruket. Reservanterna håller också med oss motionärer om att dessa mål bör föreläggas riksdagen för stadfästande. När det gäller behandlingen av min motion om åtgärder mot snus har samma reservanter nu fått sällskap av vpk-ledamoten Marg6ö Ingvardsson. I den reservationen, nr 4, får vi motionärer — dels jag, dels Margareta Winberg m.fl. — gehör för våra yrkanden om åtgärder mot snusandet. Reservanterna anser att det är dags att genomföra samma kampanj mot snuset som under många år pågått mot rökningen. Och det bör vara socialstyrelsen som skall få det uppdraget. Utskottsmajoriteten går alltså inte lika långt, även om dess inställning till våra motionskrav också är positiv. Även när det gäller det alltmer utbredda snusandet i världen har WHO efterlyst kraftigare restriktioner. Det internationella centret för cancerforskning och några andra organisationer och myndigheter har slagit fast att även de s.k. rökfria tobaksvarorna är hälsofarliga och beroendeframkallande. Bl. a. har svenska experter beräknat att det varje år i vårt land inträffar fyra fem fall av cancer i munhålan på grund av snusning. Det kanske inte verkar så dramatiskt, men detta antal cancerfall ligger i samma storleksordning som de cancerfall som beräknas uppkomma i Sverige på grund av Tjernobylkatastrofen! Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 4. En annan motion som jag något vill beröra är den av Börje Stensson och mig som gäller behovet att lagfästa rätten till rökfria miljöer. Utskottet går tyvärr inte riktigt lika långt som vi motiona « iv n om man gjort en något positiv skrivning. I vår motion pekade vi bl.a. på att Stockholms Central borde vara rökfri med tanke på bl.a. alla allergiker och andra som måste finnas bland alla resenärer på Centralen. Dessutom pekade vi på den nära förbindelsen till T-centralen och dess rökförbud och risken för svåra bränder. En brand hade ju ganska nyligen innan vår motion lämnades inträffat i Londons tunnelbana. Till vår glädje kan vi nu konstatera att Stockholms Central är rökfri — något som jag tror uppskattas av de allra flesta. Vi bör alla hjälpas åt att se till att det beslutet efterlevs. Vi motionärer kommer nu med intresse att följa frågan om flera rökfria offentliga lokaler och arbetsplatser. Vi tar fasta på utskottets löfte om att lagstiftning kan aktualiseras om inte de åtgärder som utskottet förutsätter att regeringen skall ta initiativ till kommer att ge resultat. Bevakningen och uppföljningen av de allmänna råden om begränsning av tobaksrökning liksom av olika informationsinsatser och andra åtgärder är viktiga. Som Stina Gustavsson var inne på får vi i Sverige se upp så att vi inte blir sämst bland de nordiska länderna när det gäller att begränsa tobaksbru ket. Jag var själv med på Nordiska rådets session i Oslo tidigare i våras när Prot. 1987/88:115 Nordiska ministerrådet rekommenderades att utreda restriktivare bestäm 5 maj 1988 melser om tobaksbruket. Jag hoppas och förutsätter att den utredning som riksdagen begärde av regeringen i februari, i syfte att få till stånd ett förbud mot annonsering av tobaksvaror, kommer att arbeta mycket snabbt. Även om andra frågor om åtgärder mot tobaksbruket skulle läggas på denna utredning, något som antyds i utskottets skrivning, och nämndes här av Gunnar Ström, är det angeläget att arbetet sker skyndsamt. Fru talman! Jag har redan yrkat bifall till reservationerna 2 och 4, men vill sluta med att också yrka bifall till reservationerna 1 och 3.
Fru talman! Det är ganska svårt att välja sina ord, när man skall tala emot bruket av tobak. Man vill inte såra sina rökande eller snusande vänner, och man vill inte gärna agera som någon sorts förmyndare för dem. En vuxen bör naturligtvis ha rätt att själv avgöra vilka risker han eller hon vill utsätta sin kropp för när det gäller att ge sig ut i trafiken, åka skidor i snabba backar, delta i andra strapatser, röka eller snusa. På samma sätt som vi arbetar för att minska riskerna på alla möjliga andra områden, bör vi naturligtvis — i kraft av ökad kunskap — också ta ansvar för information om tobakens skadeverkningar. Därför får rökare och snusare ursäkta. Det blir då och då litet debatt om deras vanor och om de risker de utsätter sig själva — och andra — för. Det väckte stort uppseende när en stor japansk undersökning 1984 tydde på att s.k. passiv rökning fördubblade risken för lungcancer hos vuxna. Sedan dess har rapporterna duggat tätt angående vådorna med passiv rökning. Barnen verkar vara känsligare än vuxna för det här miljögiftet. För det ofödda barnet resulterar mammans rökning i hämmad tillväxt, ökad risk för missbildningar och avsevärt ökad dödlighet i samband med förlossningen. Passivt rökande småbarn löper dubbelt så stor risk för lunginflammationer och andra luftvägsinfektioner, och de har en avsevärt ökad risk att få blodcancer. Fortfarande lär sig barn saker genom att titta på andra. Det är därför ingen överraskning att rökning hos omgivningen är det främsta skälet till att ungdomar börjar röka. Därför är det så viktigt att barnomsorg och skola är rökfria. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 angående rökfri barnomsorg och skola. I WHO:s Europastrategi föreslås ett konkret mål för samhällets arbete mot tobaksskadorna. Socialstyrelsens tobaksutredning ansåg att statsmakterna borde fastställa ett konkret mål. Tobakskommittén föreslog som konkret mål bl.a. att högst 15 96 av den vuxna befolkningen skall använda tobak år 2000. När det gäller alkoholpolitiken har riksdagen fastlagt som mål att alkoholkonsumtionen skall ha minskat med 25 9 till år 2000. Nu säger utskottet när det gäller tobaksbruket att det inte finns skäl att uppställa 105 Prot. 1987/88:115 konkreta mål, eftersom de målen inte tjänar till någon ledning i det praktiska Var finns egentligen logiken i utskottets bedömning? Om man menar allvar med att tobaksbruket skall minska, bör ett konkret åtgärdsprogram vara en självklarhet. Vi måste kunna enas om ett mätbart mål för minskningen, en tidpunkt för när målet skall vara nått, hur arbetet skall bedrivas och vem som skall ha ansvaret. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 angående mål och åtgärder för minskat tobaksbruk. Reservation 4 handlar om åtgärder mot bruk av snus. Vi vet att snus innehåller en rad farliga ämnen, som är både frätande och cancerframkallande. Därför har flera länder infört förbud mot snus. I Sverige däremot ökar snusförbrukningen snabbt. På 15 år har snusandet fördubblats. Varje snusare gör i genomsnitt av med 5,5 kg snus om året. Många ungdomar som börjar använda tobak för snusning går över till att använda tobak för rökning. Snusarna får muncancer. Den är inte lika farlig som rökarnas lungcancer. Däremot tyder färsk svensk forskning på att snusaren löper avsevärt större risk att få högt blodtryck, hjärtinfarkt och kärlkamp än rökaren. Snus är långt ifrån så ofarligt som man tidigare har trott. WHO rekommenderar därför totalt förbud i länder där snuset inte redan är vanligt förekommande. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 angående åtgärder mot snus.

Fru talman! Jag vill bara med en mycket kort motivering yrka bifall till reservation 7 som är fogad till betänkandet. I den tar jag upp frågan om ett breddat åtgärdsprogram i fråga om att minska antalet aborter. Jag vill säga att jag är precis lika oroad som Inga Lantz över den negativa utveckling som framgår av den senaste statistiken, och jag tror att vi måste pröva nya vägar för att minska antalet aborter. Jag menar att vi måste gå in med förebyggande insatser, insatser för att undanröja sociala och ekonomiska hinder för fullföljandet av en graviditet. Min reservation är föranledd av en motion som Alf Svensson har lagt fram. I den finns vissa förslag till möjligheter att bredda ett sådant här åtgärdsprogram. Det finns säkerligen också en rad ytterligare åtgärder som kan vidtas. Jag ser det som nödvändigt att regeringen ges till känna uppfattningen i motionen och i min reservation, och jag ber än en gång att få yrka bifall till reservation 7.

Fru talman! I den näringspolitiska debatten talas det ofta om behovet av att låta fler människor ta del i ekonomiska beslut. Delaktighet stärker arbetsmotivationen och stimulerar också till ekonomiskt tänkande. Det finns ett ekonomiskt system som gör de enskilda människorna delaktiga i miljontals sådana beslut, och det systemet heter marknadsekonomi. Inget annat ekonomiskt system bygger på ett så decentraliserat beslutsfattande. Konsumenten väljer vad han eller hon vill köpa i ett fritt utbud av varor och tjänster. Producenterna tvingas att vara effektiva för att vinna konsumenterna. Steg för steg utvecklas produkterna. Steg för steg pressas priserna på tekniskt högtstående varor. Varor som till en början bara var överkomliga för ett fåtal har snabbt blivit möjliga att köpa för det stora flertalet. Marknadsekonomins fördelar börjar också gå upp för företrädare för de socialistiska krafterna i Östeuropa och ännu längre bort. Det kunde vi konstatera vid vår utskottsresa för någon månad sedan. Man inser nu att man inte klarar utvecklingen av människors välfärd utan ett stort och ökande inslag av marknadsekonomi. I årtionden har man där låst in den mänskliga friheten att tänka fritt och vägrat utnyttja människors skaparförmåga som företagare. När staten och fackföreningarna också blir dominerande företagsägare finns det ingen som kan kontrollera utvecklingen. Ingen vågar tala av risk för repressalier. Ingen för egentligen konsumenternas talan. Här i Sverige måste vi ta lärdom av denna negativa utveckling. Denna lärdom måste bli: mer marknadsekonomi och mindre planekonomi. Tyvärr verkar det inte som om socialdemokraterna riktigt på allvar förstår det hot som kommer från den ökade kollektiviseringen. Trots bekännelsen till marknadsekonomin för man samhället sakta men säkert mot mer kollektivisering. Löntagarfonderna, den femte AP-fonden och, steget efter, löntagarfonderna är bara några exempel. Andra kan hämtas från den s.k. allmännyttan på bostadssektorn. Vidare leder den skattepolitik som socialdemokraterna för till maktkoncentration och kollektivisering. Familjeföretag tvingas sälja av skatteskäl, och enskilt aktieägande diskrimineras. Fru talman! På samma sätt leder den socialdemokratiska vårdpolitiken till ökad kollektivisering i form av en ökande offentlig sektor. Oviljan att släppa in privata alternativ i form av entreprenörer förhindrar och fördröjer en rationalisering och effektivisering av vårdsektorn. Liksom på andra områden i vårt samhälle måste det här finnas tusentals anställda som bär på nya idéer för tjänsteoch varuproduktion. I dag är deras enda chans att utveckla dessa inom monopolet. Resultatet är givet: bara ett fåtal idéer tas till vara. När någonting inte fungerar som det skall, när pengarna inte räcker till, då är det vanligt att se sig om efter alternativ. Men vad händer i denna viktiga del av vårt samhälle? Jo, det enda svar som ges är att monopolet måste få kosta mer pengar. Och kanske är det så. Men att ge mer pengar utan att pröva alternativ tycker jag egentligen är oanständigt. I den socialdemokratiska vårdapparaten är det tydligen producenten som skall bestämma och inte konsumenten. I stället för ökad kollektivisering och ökad maktkoncentration vill vi moderater sätta en ökad satsning på småföretag och ett ökat konsumentinflytande i form av fler alternativ. Fru talman! Småföretagen svarar i dag för ca 20 96 av industrins totala omsättning samt cirka en sjättedel av utvecklingsoch forskningsinsatserna. En miljon svenskar är sysselsatta i småföretag. Det är i småföretagen de nya jobben skapas. En av de stora frågorna i den allmänna debatten just nu gäller miljön — och detta med all rätt. Men man har i mitt tycke glömt den kanske viktigaste miljöfrågan: Hur skall vi på bästa sätt ta vara på naturresursen småföretagare? På detta område är Sverige nämligen, vågar jag påstå, lyckligt lottat. Vi har riklig tillgång på företagarämnen. Det gäller bara att föra en näringspolitik som ger dessa det rätta incitamentet för att blomma ut. Från moderata samlingspartiets sida menar vi att det nu är hög tid att ändra på politiken så att företagens och den enskilde företagarens situation förbättras. Men här håller socialdemokraterna på att göra sitt största misstag på området, när man glömmer bort personen bakom företaget. Ett uttalande som bekräftar detta gjordes för en tid sedan av löneminister Bengt K Å Johansson. Han sade: Det är ingen som klagar, men om någon klagar gäller det oftast de egna, personliga förutsättningarna. Han eller hon vill ha sänkta skatter, men då är det personen som talar, inte företaget. Detta tycker jag visar att inte minst finansdepartementets ledning inte har förstått särskilt mycket av småföretagarens villkor och sätt att fungera, att just sambandet mellan ägare och företag är så intimt, vilket har sagts många gånger från denna talarstol. Ofta är ju ägare-entreprenör och arbetare en och samma person. Därför måste man, fru talman, också tala om äganderätt, näringsfrihet, skatter, fri konkurrens och arbetsrätt när man talar om småföretagsfrågor — det kommer man inte förbi. Från moderat håll menar vi att äganderätten liksom näringsfriheten måste stärkas. Skattetrycket måste sänkas. I första hand bör en rejäl marginalskattereform genomföras, men därutöver är det nödvändigt att sänka förmögenhetsbeskattningen. Rättssäkerheten vid beskattningen måste stärkas. Floran av regleringar och kraven på uppgiftsskyldighet måste begränsas. Även inom arbetsrätten krävs stora förändringar. Kostnaderna för olagliga strejker bör höjas. Reglerna om facklig vetorätt bör avskaffas och anställningsreglerna reformeras. Detta är kända och väl dokumenterade krav från småföretagarna. Vi från moderata samlingspartiet har gjort en hel del reservationer som helt enkelt innebär att vi som alternativ sätter ett spritt ägande framför maktkoncentration och alternativ framför monopol. Jag tänker inte beröra särskilt många av dessa reservationer. Flera av dem har vi dessutom tillsammans med de två andra icke-socialistiska partierna. Man kan nog säga man inte i något annat utskott visar upp en så enhetlig front när det gäller att slå vakt om marknadsekonomin som just vi i näringsutskottet gör. Detta är glädjande och lovar gott inför framtiden. ter, för vi fram vår åsikt om att ett näringsliv grundat på marknadsekonomi, konkurrens och enskilt ägande ger de bästa förutsättningarna för en ökad välfärd. Som jag nyss nämnde går detta nu sakta men säkert upp även för en rad kommunistiska regimer i öster. De gigantiskt uppbyggda kollektiva monopolen har visat sig oförmögna att skapa både efterfrågade produkter och välfärd. Här finns inga enskilda incitament andra än möjligtvis makten. Finns ingen konkurrens, så varför skall folk då anstränga sig? Men nu riskerar vi att få en utveckling åt samma håll. Den märks ännu inte i näringslivet, eftersom kollektiviseringen av bl.a. kapitalet inte har hunnit tillräckligt långt. Men de negativa erfarenheterna kommer i takt med den tilltagande kollektiviseringen. Fru talman! Det är viktigt att i dag se till att minska kollektiviseringen. Jag tror att vi skall markera detta ganska kraftigt. Avskaffa löntagarfonderna och avveckla successivt de statliga och kommunala monopolen, som utgör en hämsko på utvecklingen av skilda slag av privata tjänsteföretag! Om kollektivisering betyder tröghet innebär skattesystemet i stället rika möjligheter för samhället att stimulera företagande. Även om skatterna inte tillhör näringsutskottets område — jag vet att detta från olika håll har påpekats när vi har talat om näringspolitik — måste jag ändå säga till min värderade ordförande i näringsutskottet att det är omöjligt att diskutera förutsättningarna för småföretagarna utan att också beröra skatterna. Sänkta marginalskatter och avskaffandet av förmögenhetsskatten på kapital som arbetar i familjeföretag kan få mycket goda effekter. Det är ingen nyhet, och jag har länge pläderat för detta. En förutsättning för att företagen skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor är att offentliga subventioner inte utgår. Under senare år har vi emellertid sett hur statliga myndigheter och verk samt kommunala företag ökat den kommersiella verksamheten. på posten, televerket, SJ och vissa kommuner. Men för privata företag är det i längden omöjligt att konkurrera med en verksamhet som bygger på subventioner. När det offentliga företaget går dåligt får man stöd via skattsedeln eller det offentliga monopolet, och när det går bra bygger man ut. Fru talman! Jag vill här gärna slå fast att vi om vi skall få en sund konkurrens måste se till att undan för undan avveckla den offentliga affärsverksamheten. Det är därför som reservation 4 är så viktig. För landet i dess helhet och inte minst för konsumenterna är det av stor betydelse att näringspolitiken inriktas på att vara vad vi brukar kalla småföretagarvänlig. Vikten av att hänsyn tas till ägaren eller ägarna till företaget kan inte nog understrykas, med hänsyn till att deras vilja att investera, nyanställa och ta ansvar är så intimt förknippad med vad de tror om framtiden och hur de upplever politikernas inställning till deras arbete. Alltför länge har politiken inriktats efter de förhållanden som råder på större företag, vilket har inneburit att småföretagarna ”fått över sig” en byråkrati och lagstiftning som de omöjligt kan hantera. Därför behövs det nu kraftfulla åtgärder för att få till stånd en politik som för småföretagarna kan upplevas som utvecklingsfrämjande. Reservation 5 understryker detta förhållande. Fru talman! Näringspolitiken får inte bara vara inriktad på dagens företagare. Den måste också stimulera till nyföretagande. Här bör regeringen kunna göra betydligt mer. Det gäller också möjligheterna att för alla våra invandrare på ett lättfattligt sätt anpassa tillståndsgivning m.m., så att de som vill kan vara med och starta företag på likvärdiga villkor som svenska medborgare. Detta framgår av reservation 9. I reservationerna 12 och 13 behandlas en av de avgörande frågorna vad avser näringsfriheten. Från olika håll attackeras denna med krav som etableringskontroll och kompetenskontroll när det gäller den som skall starta företag. Ofta framförs dessa krav från de fackliga organisationerna och ibland även från vissa branschförbund hos företagarna. Men etableringskontroll är inget annat än en sammansvärjning mot tredje man, dvs. konsumenten. Hade vi haft etableringskontroll med avseende på kompetensvillkorsnivå, vågar jag påstå att vi antagligen varken hade haft IKEA eller Kapp Ahl. Det finns alltid skäl för de etablerade att stoppa nykomlingar — så har det alltid varit, och så kommer det att förbli. En etableringskontroll med kompetensvillkor är därför inte något annat än en klasslag som slår hårdast mot de lågutbildade. Och märk väl att det ofta är bland dessa som grunden till det svenska småföretagandet finns. Tror man på marknadsekonomi måste man alltså säga ett direkt nej till etableringskontroll. Den socialdemokratiska politiken tenderar att bli alltmer producenttillvänd och i allt mindre grad konsumenttillvänd. Etableringskontroll är, som jag nyss nämnde, bara ett exempel. I reservation 27 finns ytterligare ett exempel. Socialdemokraterna har fallit undan för Handelsanställdas förbund och vill nu utreda de fria affärstiderna. På vems uppdrag gör man egentligen detta? På konsumenternas? Nej, men väl på producenternas. Om det inte funnits efterfrågan på kvällsoch söndagsöppet, så hade vi naturligtvis inte haft dessa öppettider — svårare är det inte. Men i takt med alltmer dubbelarbete i familjerna och alltmer av s.k. ob-arbete ökar naturligtvis också kravet från konsumenterna att kunna handla när man anser sig ha tid — inte när producenten eller facket behagar ha öppet. Detta är marknadsekonomi i praktiken, fru talman. Statens uppgift i näringspolitiken är att föra en politik som uppmuntrar till nyföretagande och investeringar. Utbildning och forskning är områden som staten kan satsa på för att stimulera näringslivet. Ett högkvalitativt utbildningssystem och en riktig internationell medverkan i de stora forskningsoch utbildningsprojekten inom EG kan ge Sverige mycket god avkastning på insatt kapital. Vår och folkpartiets reservation 29 understryker vikten av att regeringen verkligen satsar ordentligt på dessa områden. Jag vill avslutningsvis också betona vikten av en satsning på forskning och utveckling på ett alldeles speciellt område, nämligen det svenska glaset, som ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag under en stor del av min aktiva tid har arbetat inom denna bransch. I ett projekt som heter Q GLAS visas behovet av kvalificerad forskning och utveckling rörande nya användningsområden för glas. Tyvärr har branschen själv inte råd att satsa mer än en del av de resurser som behövs. Genom en statlig satsning kan nya produkter bli verklighet och nya arbetstillfällen skapas samt nya marknader förhoppningsvis också öppnas, och det utan att konkurrensen på nationell nivå störs. Jag utgår från att industriministern nogsamt tar del av vad länsstyrelserna i Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer där 5 maj 1988 moderata samlingspartiet har medverkat.

Fru talman! Marknadsekonomin är en förutsättning för välfärden. Ett fritt företagande är den bästa garanten för att människors kreativitet och skaparförmåga kommer till sin rätt. Att ha möjlighet att starta och driva företag tillhör de mänskliga frioch rättigheterna. Utan ett fritt näringsliv finns ingen demokrati. Ingenstans i världen har ekonomisk planhushållning och centralstyrning kunnat förenas med politisk demokrati. Därför vill vi slå vakt om marknadsekonomin — den skall blomstra, inte stävjas. Detta, fru talman, är folkpartiets grundsyn på näringspolitiska förutsättningar. I den grundsynen ingår också den fria konkurrensen. Alla producenter skall på lika villkor tävla om konsumenternas gunst. Det innebär de största förutsättningarna att uppfylla människors behov och önskemål. Det ger den mångfald och valfrihet som ett demokratiskt samhälle bör ha. Och den fria konkurrensen har två plustecken till: den utvecklar nya idéer och den pressar priserna. Marknadsekonomi och konkurrens är alltså två viktiga hörnpelare i ett utvecklat näringsliv. En tredje hörnpelare är näringsfriheten. Fri etablering är en nödvändig förutsättning. Folkpartiet anser att användandet av tillståndstvång är principiellt förkastligt och att det endast i undantagsfall kan accepteras. Näringsfriheten bör vara grundlagsskyddad i likhet med andra fundamentala friheter. I en trepartimotion tillsammans med moderaterna och centern yrkar vi på grundlagsskydd för näringsfrihet. Inom den sociala servicesektorn t.ex. är nuvarande statsbidragsregler ett hinder för enskilda initiativ inom vård, omsorg och utbildning. Detta hinder är till skada för såväl människors valfrihet som produktiviteten och måste därför undanröjas. Enskilda initiativ bör i stället uppmuntras. Företagaren som person måste mötas med uppskattning — inte med misstänksamhet. Vi måste få ett samhälle där initiativ och skapande välkomnas och där toleransen mot enstaka misslyckanden blir större, ett samhälle där socialistisk misstro ersätts med liberal tilltro. Den fjärde viktiga hörnpelaren är skattesystemet. I folkpartiets partimotion om skattepolitiken presenteras ett antal förslag om viktiga skatteförändringar för att stimulera tillväxt och företagande. Det viktigaste kravet är kraftigt sänkta marginalskatter och återinfört inflationsskydd. Därigenom stimuleras arbete, sparande, utbildning och nyföretagande. Det måste bli lönsamt att göra extrainsatser, att öka sin energi och kompetens, att utveckla och att ta risker. Så länge dessa människor ”straffas” genom orimligt höga marginalskatter främjar det inte tillväxten i svensk ekonomi. Fru talman! Småföretagen utgör en viktig del i svenskt näringsliv. Småföretagen är viktiga för sysselsättningen och för regional balans. De är en bra miljö för nya idéer. Här sker en stor del av det nytänkande, som leder till 1 Småföretagens närhet till kunderna gör marknadsekonomins signalsystem effektivt. Genom sin smidighet kan de mindre och medelstora företagen med kort varsel anpassa sig till förändrade krav. Ett stort antal småföretag ökar konkurrensen och mångfalden och därmed konsumenternas möjlighet att styra vad som skall produceras. Ett antal reservationer i betänkandet tar upp just frågor som särskilt gäller småföretagspolitiken. Och folkpartiet har i sin motion N322 om bättre villkor för småföretagen pekat på en rad punkter och förslag som skulle förbättra betingelserna för små och medelstora företag. Låt mig i korthet bara nämna: öka rättssäkerheten och ge fasta spelregler som präglas av långsiktighet, underlätta myndighetskontakter och minska blankettkrånglet, öka lärlingsutbildningen med fler platser och bättre statsbidrag. Fru talman! Människans förmåga att använda händerna har sedan ursprunget varit förutsättningen för vår existens. Hantverket, som i gången tid praktiserades fram, lever alltjämt kvar i förfinad form och utfört med förbättrade redskap. Hela vårt samhälle har sitt ursprung i hantverket, även sådant arbete som i dag utförs med automatik och robotar. Vi har genom åren i allt högre grad lärt oss tillverka maskiner som kan utföra tidigare hantverksarbete, maskiner som kan tillverka i rasande fart, ge exakthet och producera varor i stor mängd av moderna råvaror, som ger prisbilliga produkter. Människan har blivit teknikberoende. Ett levande hantverk skall dock inte ställas i motsatsställning till expansiv och framtidsinriktad industriell produktion. Även hantverket måste få existera — inte endast av tradition och som kulturvärde utan också för att det är en förutsättning för såväl civilisation som industri och teknik. Det finns ett ömsesidigt beroende, som gör att både dagens och framtidens samhälle behöver såväl hantverk som industri. Vi lever i ett sårbart samhälle. Konsekvenserna av t.ex. ett strömavbrott leder ofta till stora besvär för enskilda och företag. Ändå — om man ser sig om i en orolig världssituation — är några timmars eller dagars energistörningar förhållandevis små bekymmer. Samhället är hjälplöst när tekniken går i baklås. Och varje gång detta händer blir det en liten påminnelse om den tid då hantverket var en förutsättning för att tillvaron skulle fungera. I händelse av kris och avspärrning skulle vi få svårt att hinna anpassa oss till hantverksnivån, även om kunnandet fanns kvar. Men det går inte att magasinera hantverksyrken i malpåse och tro att kompetensen finns den dag vi behöver den. För de flesta människor är det också viktigt att känna till något om sitt ursprung och sin historia. Kulturen vi ärvt utgör den mull där vi människor har våra rötter. Och för ett samhälle är kulturarvet något av det viktigaste att bevara. En väsentlig del av detta arv omfattar kunskaper i hantverksyrkena. Men många hantverksyrken är i dag utrotningshotade. Mer än hundratalet yrken brottas med stora problem och har svårigheter att överleva. Prot. 1987/88:115 Tyvärr har socialdemokraterna inte visat någon förståelse för hantverkets 5 maj 1988 främjande utan avstyrkt folkpartiets yrkande i vår kommittémotion N254. Ett antal reservationer i betänkandet berör dessa frågor. Slutligen, fru talman, vill jag kort beröra även detaljhandeln. I dag koncentreras näringspolitiken i stor utsträckning till de tillverkande företagen. Trots detaljhandelns stora betydelse tilldrar den sig betydligt mindre intresse. Detaljhandeln är den viktiga länken mellan producent och konsument, och handeln har stor betydelse för boende, trafik och kommunikationer, turism m.m. Kort sagt — detaljhandeln är viktig för alla människor i vårt land. Även här måste vi slå vakt om den fria konkurrensen. Alltför stora blockbildningar kan minska detaljhandelns möjlighet att differentiera varuutbudet och kan leda till dyrare varor för konsumenten. Det måste bli stopp för prisstopp. Erfarenheter tyder på att långvarig användning av prisstopp liksom prisförhandlingar med enskilda företag och branscher inte har någon återhållande effekt på prisstegringstakten. De fria affärstiderna måste behållas. Extraprissystemet bör få finnas kvar, och dessutom vore det värdefullt om kommunerna uppmärksammades på värdet av ett blandat butikssystem i citydelarna. De små och mer oansenliga butikerna är ett viktigt komplement till de stora kedjebutikerna och varuhusen. Fru talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till betänkandets 24 reservationer som biträds av folkpartiets företrädare i utskottet.

Fru talman! Först vill jag beklaga att näringsutskottets betänkande om näringspolitik tycks ha blivit ett restärende i kammaren. Det har flyttats i flera dagar och blivit ett kvällsärende. Jag tycker att detta är synd, och jag tycker också att det är synd att man från departementets sida inte visar näringspolitiken större intresse än att man kan utebli från kammarens behandling av näringspolitiken! : Målet för näringspolitiken måste, enligt centerpartiets uppfattning, vara ett starkt näringsliv som ger hög sysselsättning, anställningstrygghet och resurser för välfärdsutveckling över hela landet. Det behövs en kraftfull satsning på nyetablering och den mindre företagsamheten för att balansera det ökade beroendet av svenska storföretag och internationella företag. De mindre och medelstora företagen måste främjas i förhållande till de stora för att ett fungerande näringsliv över hela landet skall kunna upprätthållas. Åtgärder för att stimulera nyföretagandet måste ingå som en viktig del i näringspolitiken. Det svenska näringslivet präglas i dag av en utveckling mot stark ägarkoncentration, ökad internationalisering och fortsatt strukturomvandling. Det påverkar den regionala utvecklingen och därmed också balansen mellan olika regioner i landet. De senaste åren har ett stort antal företag, ofta familjeföretag, köpts upp av större företag eller olika former av investmentbolag. Sedan det s.k. börsraset i oktober 1987 har ett trettiotal stora och 113 uppmärksammade företagsköp genomförts i vårt land. Svenska börsnoterade företag har helt eller delvis köpt andra företag för totalt ca 40 miljarder kronor. Den här fusionsgaloppen måste hejdas, herr talman! Socialdemokraternas politik har skapat förutsättningar för dagens fusionsvåg i svenskt näringsliv. Den tredje vägens ekonomiska politik ökar maktkoncentrationen i samhället, den minskar konkurrensen på marknaden och gynnar snabba klipp framför hårt industriellt arbete. Löntagarfonder och en femte AP-fond är också exempel på inslag i näringspolitiken som är negativa. PK-bankens köp av Pensers Carnegie Fondkommission är ytterligare ett anmärkningsvärt och mycket uppmärksammat exempel den senaste tiden. Den affären, herr talman, ökar maktkoncentrationen ytterligare. Regeringens stöd till PK-bankens köp av Carnegie Fondkommission är anmärkningsvärd från många olika utgångspunkter. Den 1 maj häcklade socialdemokratin från talarstolar runt om i landet de s.k. finansvalparna. Den 2 maj gör socialdemokraterna storaffärer för att etablera sig i samma kretsar och medverka till fortsatta fusioner. Jag tycker att avståndet mellan ord och handling är långt, och jag vill fråga Nils Erik Wååg hur han känner sig i den här situationen. Centerpartiet kräver att regeringen stoppar affären mellan PK-banken och Carnegie. Centerpartiet har i många olika sammanhang aktualiserat kampen mot maktkoncentrationen och har aktivt arbetat för att främja ett spritt ägande framför institutionellt offentligt ägande och stark privat maktkoncentration. Det är viktigt att betona detta i dessa dagar, då vi upplever att koncentrationen ökar. Utmärkande för företagsköpen under det senaste halvåret är att det ofta rört sig om stora affärer. Enbart MoDo:s olika företagsförvärv uppgår till ca 10 miljarder kronor. Stora företagsförvärv och fusioner leder samtidigt till att det bildas nya och förstärkta maktsfärer inom näringslivet. Inom dessa maktsfärer kontrollerar ett begränsat antal personer och stora aktieägare flera andra företag, strategiska produktionsresurser och tusentals anställda. Den starka koncentrationsutvecklingen inom skogsindustrin torde till icke ringa del ha som främsta syfte att genom kartellbildning kunna pressa virkespriserna i inköpsledet. Det finns alltid motiv bakom de olika fusionerna, Storföretagens uppköp av andra företag leder också ofta till att stora företagskonglomerat bildas, där en rad olika produkter och verksamhetsinriktningar ingår. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna stillatigande suttit och åsett den ökade koncentrationen. Tillkomsten av löntagarfonderna är till stor nackdel för en positiv näringslivsutveckling. Löntagarfondssystemet innebär en omfattande överföring av kapital från småföretag till stora och börsnoterade företag. I regel innebär det också kapitalöverföring från glesbygdsregioner till expansiva — Prot. 1987/88:115 regioner. S maj 1988 Den ökande internationaliseringen av svenskt näringsliv kommer stegvis att förändra villkoren för svensk industri. För att balansera beroendet av några stora och starkt utlandsorienterade företag är det viktigt att få en positiv småföretagsutveckling. Ett nätverk av småföretag behövs. Detta gäller inte minst i regioner där de stora svenska exportföretagen är lokaliserade. Det gäller också i områden som har ett ensidigt näringsliv — ofta med staten som ägare. Regeringsskiftet 1976 innebar att socialdemokraternas koncentrationsinriktade näringspolitik ersattes med ett nytt synsätt. Småföretagens utveckling prioriterades och gavs en central roll. Näringspolitiken i sin helhet fick en decentralistisk inriktning. Den centerledda regeringen lade 1977 fram det första samlade utvecklingsprogrammet för de mindre företagen. De regionala utvecklingsfonderna inrättades. Insatserna mot krångel, byråkrati och onödiga uppgiftskrav påbörjades. Kapitalbeskattningen lindrades genom en lägre skatt på arbetande kapital i företag. När socialdemokraterna återkom till regeringsmakten 1982 innebar det samtidigt en återgång till den mer koncentrationsinriktade näringspolitik som bedrevs före 1976. Den ökande maktkoncentrationen inom näringslivet har regeringen inte förmått att bryta. Tvärtom. Maktoch ägarkoncentrationen har stimulerats. Detta är en effekt av den tredje vägens ekonomiska politik. Herr talman! Grundläggande för möjligheterna att föra en offensiv näringspolitik är utformningen av det ekonomiska systemet. Centerpartiet står för en politik fri från såväl socialism som renodlad kapitalism. Enligt centerpartiets uppfattning måste grunden för det ekonomiska systemet vara en marknadsekonomi byggd på socialt och miljömässigt ansvarstagande hos individer, intressegrupper och samhälle. Statliga, privata och kooperativa företag måste finnas samtidigt i samhället. Det behövs en kraftfull satsning på nyetablering och den mindre företagsamheten för att bl.a. balansera det ökade beroendet av svenska internationella företag. I den nyetableringsprocessen spelar inte minst kvinnorna en betydelsefull roll. Det kvinnliga nyföretagandet har utvecklats positivt sedan slutet av 1970-talet. Åtgärder för att stimulera nyföretagandet måste ingå som en viktig del i näringspolitiken, liksom teknikutvecklingen i landet. Erik Hovhammar tog upp detta i sitt anförande, och han betonade också att staten mer än hittills måste satsa på teknikutveckling med inriktning på regional balans. Jag kan instämma i detta. Vi har också undertecknat samma reservation. Jag kan också instämma i mycket av det som Gudrun Norberg sade om hantverkets betydelse i näringspolitiken. I en offensiv och framtidsinriktad näringspolitik har småföretagsamheten en strategisk betydelse för möjligheterna att skapa arbete, utveckla industrier och serviceföretag. Omkring 1 miljon anställda finns i företag med mindre än 200 anställda. Ca 350 000 arbetar i företag med mindre än 10 anställda. Egenföretagarna utgör 115 också en stor och viktig grupp i näringslivet. Dessa företag tillsammans har en avgörande roll för möjligheterna att skapa tillgång på arbetstillfällen i landets olika delar. De mindre och medelstora företagen måste främjas i förhållande till de stora. De mindre företagen måste få bättre arbetsvillkor. Kort sagt: centern vill skapa en gräddfil för småföretagen. De mindre företagen svarar ofta för innovationer, teknisk utveckling och nya affärsidéer. Samtidigt bidrar de till att skapa ny sysselsättning. De stora företagen däremot tvingas ofta genom strukturförändringar minska antalet anställda, vilket skapar problem för berörda regioner. För att skapa fler jobb är det viktigt att sänka skatten på arbete. För småföretag och egenföretagare är arbetsgivaravgifterna en tung börda, som förhindrar möjligheterna till utveckling och nya arbetstillfällen. I flera avseenden är också avgiftsuttaget orättvist. Den lägre sjukfrånvaron i de mindre företagen motiverar en väsentligt lägre sjukförsäkringsavgift. Därför bör sjukförsäkringsavgiften för anställda i småföretag och bland egenföretagare sänkas. Målet bör vara en sänkning med ett belopp motsvarande 5 procentenheter av avgiftsuttaget för de första 15 anställda. Egenföretagarnas roll i näringslivet är väsentlig. Skatteoch avgiftsuttaget är dock orättvist för denna företagsgrupp. Schablonavdraget på 3 000 kr. kan inte utnyttjas av den som är egenföretagare. ATP-avgift tas ut på hela lönesumman. Däremot ges ingen pensionspoäng för inkomster under ett basbelopp. För många småföretagare innebär detta att de tvingas betala ATP-avgift utan att få någon motsvarande pensionsförmån. Enligt centerns uppfattning är detta förhållande inte tillfredsställande. För att skapa ökad rättvisa föreslår vi en ordning där egenföretagare befrias från arbetsgivaravgifter på inkomster upp till ett basbelopp. I konsekvens med vår syn på löntagarfonderna föreslår vi att den s.k. vinstdelningsskatten avskaffas, likaså den särskilda löntagarfondsavgiften på 0,2 20, som är en del av arbetsgivaravgiften — liksom självfallet också att hela löntagarfondssystemet avvecklas. Dagens system för företagsbeskattningen är komplicerat och svåröverskådligt, vilket många småföretagare kan omvittna. Det kräver specialkunskaper i ekonomi och juridik, vilket missgynnar småföretagen eftersom de oftast inte har tillgång till sådan kompetens inom företaget. Dagens skattesystem leder även till stora skillnader i skattebelastning mellan företag i olika branscher, i skilda tillväxtskeden och med varierande storlek. Skattesystemet skapar också skillnader mellan företag med olika lönsamhetsnivåer, skilda ägarkategorier och varierande skuldsättning. Detta är ofta till stor nackdel för småföretagare. De mindre företagen beskattas generellt hårdare än de större. De har heller inte lika stora möjligheter till överföringar mellan olika bolag och till omfattande bokslutsdispositioner. Normer och regler som är svåröverskådliga kan bli betungande för småföretagen. Det är därför viktigt att arbetet med avbyråkratisering och avreglering drivs vidare med större kraft än hittills. Med hänsyn till regeringens långsamma agerande på detta område anser vi Prot. 1987/88:115 det vara angeläget med en parlamentarisk återförsäkring, vilket lämpligen S maj 1988 kan ske genom inrättande av en parlamentarisk delegation med uppgift att följa och påskynda avregleringsarbetet. Dessutom bör det, som centern föreslagit, ske förenklingar i företagens olika och många myndighetskontakter. I dag tvingas en småföretagare till en mängd olika kontakter med flera olika statliga myndigheter och organ. Detta upplevs som besvärande. Därför bör kontakterna förenklas och förslagsvis endast ske med en lokal samhällsmyndighet. Herr talman! Stiftelsen Småföretagsfonden inrättades 1984 som en del av löntagarfondssystemet. Från centerpartiets sida konstaterade vi när Stiftelsen Småföretagsfonden inrättades att det endast var ett försök av regeringen att skaffa sig ett alibi hos småföretagarna för införandet av löntagarfonderna. Därför menar vi att Stiftelsen Småföretagsfonden bör avskaffas. Som tidigare talare har berört, utgör handeln en viktig del av näringslivet, men det finns stora behov av och förutsättningar för förnyelse och utveckling inom dagligvaruhandeln. En fråga som särskilt bör uppmärksammas är möjligheterna för handeln att tillgodose behovet av service också på andra områden än enbart dagligvarusektorn, delvis efter mönster från andra länder och vad som nu sker inom t.ex. vissa glesbygdsområden. Därför bör en särskild utredning tillsättas med uppgift att kartlägga och lägga fram förslag till olika åtgärder för förnyelse av handeln. Detta har centern föreslagit, och vi har också pekat på det i en av reservationerna vid detta betänkande. Också kooperativa företag är en viktig del av näringslivet. För ungdomar som snabbt vill satsa på företagsamhet kan ofta kooperativa företag vara en bra inträdesbiljett. Därför bör — som Elving Andersson har motionerat om — utvecklingsfonderna öka sina insatser för att främja kooperativt företagande. Som Elving Andersson föreslagit bör man också öka resurserna för den kooperativa forskningen. Det är viktigt för förnyelsen av näringslivet att skapa alternativa arbetstillfällen och alternativa företagsformer. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill först förutskicka att jag kanske måste ta någon minut av kammarens tid i anspråk utöver den begärda tiden. Den inriktning som debatten har fått, mot en maktdebatt, en debatt om demokratin och en debatt om kapitalismen — eller marknadsekonomin som den kallas — som demokratins främsta garant, kräver ett antal kommentarer. Dem skall jag också göra i samband med mitt anförande. Vad är näringspolitik? Ja, denna något provokativa fråga kan tveklöst ställas om man anser att de bidrag, lån och stöd som ges genom anslag från riksdagen styr näringslivet i Sverige i dag. Debatten om löntagarfonder och samhällsfonder inom arbetarrörelsen handlade i stor utsträckning om makten över jobben, om investeringar, om 117 nya inflytandeformer och delvis om att bryta storfinansens makt. Denna debatt förstärktes av insikten om att AP-fondsmedlen ingick som en viktig deli ett samhälleligt kapital av ansenliga dimensioner. Kravet på nationalisering av bankerna restes under denna tid.

Lika självklart uppfattade vi som deltog i denna debatt att en sådan näringspolitik skulle bygga på hög förädling, självständig teknikutveckling och en stark styrning av transporterna så att miljövänliga transportsystem som tåg och sjöfart skulle ges förtur. Självfallet togs det också för givet att de statsföretag som redan fanns etablerade inom viktiga sektorer i Sverige skulle kunna utnyttjas som motorer i en sådan utveckling. Ingen drömde väl heller vid den tiden om att vi skulle underordna oss något utländskt teknikembargo eller några inskränkningar i rätten till vidare export. Nu har inga av här nämnda förhoppningar infriats. Näringspolitik handlar i dag om uppbyggandet av en struktur som gynnar företag, vars främsta drivfjäder är vinstmaximering, optimalt utnyttjande av produktionsmedel och en miljöpolitik där man mer eller mindre motvilligt anpassar sig till de skyddsregler som samhället måste utarbeta för att något hejda miljöförstöringen. Jag övergår nu till att något kommentera det som har sagts tidigare här i debatten. Erik Hovhammar ansåg att kapitalismen, marknadsekonomin, var djupt demokratisk. Han anförde delvis utvecklingen inom småföretagssektorn, men han gjorde inte någon riktig boskillnad mellan kapitalet över huvud taget och småföretagssektorn i denna sin bedömning. Fusionerna och utvecklingen i Sverige under senare år och även tidigare utveckling under kapitalismen — redan Marx förutsåg ju en omfattande kapitalkoncentration — har jävat sådana påståenden. Allt färre bestämmer över alltmer av den svenska industripolitiken, den svenska investeringspolitiken och den svenska miljöpolitiken så som denna utformas av företagens verksamhet. Den här utvecklingen förstärks av det nuvarande systemet med olika röstvärde i fråga om aktierna. Den här utvecklingen förstärks också av den enorma och ökade kapitaltillgång som företagen har fått genom den tredje vägens politik med låga nominella löneuttag, som har gett företagen sådana här vinster. Vidare är det helt felaktigt att den offentliga sektorn skulle vara ett hinder för kapitalismens utveckling, om man nu inte menar att man där skulle få nya marknader för sin verksamhet, för sina möjligheter att tjäna ytterligare pengar. I en utvecklad kapitalistisk produktion behövs det nämligen en enorm infrastruktur i form av kommunikationssystem, transportmedel, utbildning/skolor, vård, barnomsorg etc. Den här utvecklingen av den offentliga sektorn har garanterat en kunnig, erfaren arbetarstam — detta ord kan lika gärna översättas med tjänstemannastam eller tjänstekvinnostam, ja, det är bara att välja. Men faktum kvarstår: Det svenska samhällets utveckling mot service i form av hög utbildning, bra kommunikationer, bra telekommunikationer och bra transportlösningar har varit en förutsättning för den industriella utvecklingen — och då även för den högindustriella utvecklingen. Självfallet har också utbildningsväsendet, utbildningssystemen, samma funktion. Alltså: Det finns inga hinder för kapitalet att utveckla sin produktion, sina vinster etc. på grund av att man har en väl utbyggd offentlig sektor. Det enda hindret är att man inte där får en enorm marknad på vilken man kan göra nya profiter. Därför angriper man, naturligtvis, vid varje tillfälle den offentliga sektorn. När det gäller frågan om fondavvecklingen som gång efter annan har tagits upp är det ju så, att löntagarfonderna arbetar på börsens villkor. Man har vinstmaximeringskrav på sina placeringar. Det har faktiskt delvis också inneburit att fondernas förekomst har trissat upp börsvärdena, därför att man under vissa perioder har varit tvungen att göra riktade köp när det gäller dessa fonder. Vidare anförde Erik Hovhammar utvecklingen i de socialistiska länderna, deras nya försök att effektivisera sin produktion som ett bevis på socialismens ohållbarhet och på att det saknas en marknad. Men teoretiskt är det inte korrekt att resonera som Erik Hovhammar gör. Även planekonomier arbetar ju mot en marknad i planekonomin. Ur den synpunkten är även planekonomin en marknadsekonomi, även om man har en planerad produktion. Norrbotten är ett län där staten äger mycket betydande tillgångar av energi och av icke utnyttjad energi, stålverk, gruvor och vissa företag. Bristen i strukturen är inte att den är alltför planerad, att den är alltför centralstyrd, utan bristen är att man har stannat på halva vägen. I stället för att utveckla de här företagen, i stället för att ge dem ägartillskott, nya produktprogram och nya utvecklingsincitament har man stannat på vägen och låtit företagen sakta tyna bort. Man har nämligen inte velat driva företagen mot effektiva, bra produktionsanläggningar. Det finns naturligtvis ytterligare saker att nämna. Men jag hävdar bestämt att aktiebolagen inte är några demokratiska institutioner. Ett fåtal människor sitter ju på de dominerande aktieportföljerna i storföretagen. Det sker en enorm kapitaloch maktkoncentration i det svenska näringslivet i dag. Det finns ingen demokratisk utveckling inom det svenska näringslivet, utan det sker enbart — som sagt — en koncentration. Som bekant är översättningen av ordet demokrati folkmakt, om man nu strikt håller sig till grekiskan. Sedan skall jag kommentera de vpk-reservationer som är fogade till detta betänkande. Först gäller det reservation 20 beträffande forskning om kooperativ verksamhet. Vi finner det angeläget att man fortsätter den inledda forskningen och att den utvecklas. Vidare är det viktigt att den får en acceptabel samhällelig finansiering. Regeringen bör lägga fram förslag härom. I reservation 33 behandlas frågan om alternativ högteknologi. Vi i Prot. 1987/88:115 vänsterpartiet kommunisterna anser att frågan om utvecklandet av en S maj 1988 alternativ högteknologi bör lyftas fram och att denna teknologi bör ges resurser när det gäller att forska och vidareutveckla tekniken i detta sammanhang. Det krävs en samhällelig kraftsamling för att man skall kunna slå vakt om den nationella självständigheten. Ett sådant teknologiprogram kunde inriktas mot miljöteknik, mikroelektronik, optiska datorsystem och teknik för ett större hänsynstagande vad gäller sociala mål. Regeringen bör ges i uppdrag att utforma ett sådant program. I reservation 35 framhålls nödvändigheten av att man satsar på utveckling av skogsoch lantbruksmaskiner. Vi i vpk hävdar att det behövs utvecklingsinsatser inom detta område. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att se till att ett program för sådana utvecklingsinsatser tas fram. Jag vill betona att speciellt utvecklingen när det gäller arbetsskador bland skogsarbetarna visar att det behövs ett ganska brett och ergonomiskt riktat program i detta avseende. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 20, 33 och 35 samt i Övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Paul Lestander, som jag känner rätt väl från vårt arbete i näringsutskottet, har dokumenterat sig som en mycket renlärig kommunist och förespråkare av planhushållning. Det respekterar jag honom för. Han har den uppfattningen. Jag har den motsatta uppfattningen och kämpar för marknadsekonomi och fri företagsamhet med allt vad det innebär. Glädjande är att man i länderna i den kommunistiska världen är litet på glid mot marknadshushållning. Jag nämnde det i mitt förra inlägg, och det verkar som om även Paul Lestander i någon mån tog det ad notam. Bonden som vi såg utanför Östberlin får köra in till staden och sälja sina produkter på torget. Detsamma kan hans kollega i Beijing göra. Med fullastade vagnar kom de till staden tidigt på morgonen. Det gav familjen en extra ekonomisk fördel, som den säkerligen väl behövde. Det enda ekonomiska system som kan ge medborgarna en ekonomisk trygghet under personlig frihet, märk väl under personlig frihet, är marknadsekonomin. Det finns inget annat system i världen som kan det. Det är bara så. Vinster, Paul Lestander, är inget fult, för att övergå till de praktiska synpunkterna. Det är inte fult att tjäna pengar. Det tror jag Paul Lestander gör också. Han har också ett företag, och jag vet att han har rätt mycket mark uppe i nordligaste Sverige. Om man skall driva ett företag, antingen det är statligt, kooperativt eller privat, måste det generera en viss vinst. I annat fall går företaget omstyr. Därför är vinsten nödvändig för alla slags företag. Löntagarfonderna skapar inga nya arbetstillfällen. Man hade trott att de skulle starta nya företag, gärna mindre företag, innovationsföretag. Men pengarna placeras i de stora börsnoterade företagen. Det är den nakna sanningen. Därför har detta blivit en stor flop. Det behövs både stora och små företag för utvecklingen. Electrolux t.ex. behöver sina många hundra underleverantörer för att klara att marknadsföra 120 företaget över hela världen. Vi skall inte dra några gränslinjer mellan stora

Herr talman! Jag skall inte diskutera Erik Hovhammars ekonomi från denna talarstol. Jag vägrar lika enständigt att diskutera min egen ekonomi här. Så mycket kan man klart säga att vinsten inom ett kapitalistiskt företag är en nödvändighet för att generera ny verksamhet och hålla uppe den verksamhet som finns. Men den enorma vinstutvecklingen har lett till en oerhörd ökning av maktkoncentrationen till ett fåtal storkapitalister och storkapitalistiska företag. Erik Hovhammar och jag förde en diskussion om huruvida denna utveckling var demokratisk eller inte och huruvida den var en garant för ökad demokrati eller eventuellt ett hinder för en ökad demokrati. Jag menar att ingenting i Sverige i dag pekar på att det kapitalistiska samhällssystemet och storföretagens nuvarande verksamhet leder till en ökad demokrati. Vi är överens om att löntagarfonderna satsar sina medel i börsnoterade företag och att de inte har startat några fabriker. Det finns inga delade meningar på den punkten. Jag uttryckte i mitt första inlägg mina förhoppningar om vad som skulle ha skett om vi infört samhällsfonder. Men det har ingenting med löntagarfondernas utveckling i ett senare skede att göra. Jag vill ta upp ytterligare en fråga som Erik Hovhammar försiktigt nog inte kom tillbaka till. Det gäller den offentliga sektorn. Jag menar att Erik Hovhammars önskan om att denna skulle privatiseras är ytterst en fråga om att skaffa sig en ny lönsam och lysande marknad för innovationer av det kapital som under senare år har koncentrerats så oerhört.
Herr talman! Vinsten är nödvändig. Jag tror att Paul Lestander delvis erkänner det också. Som han nyss sade måste alla sorters företag lämna ett överskott, om de skall kunna existera och vidareutvecklas. Det talas mycket från kommunistiskt håll om den förkättrade privata kapitalismen. Men det finns också en statsägd kapitalism i fantastiskt stora företag. Jag tror inte att de som arbetar i de företagen har mer att säga till om än de som arbetar inom de privata storföretagen såsom t.ex. Electroluxkoncernen. Jag tror på de små företagen. Det är de som kommer att behärska situationen mer och mer. Det gäller inte bara i Sverige, utan det är trenden runt om i världen. De bygger på privat ägande och enskild företagsamhet. Jag vill avsluta med att säga att jag inte vill dra några gränslinjer mellan stora och små företag. De är beroende av varandra. Men faktum är, Paul Lestander, att det inte finns något ekonomiskt system som i så hög grad tillförsäkrar den enskilde individen frihet som marknadsekonomin. Det går inte att komma ifrån. Det går inte att göra jämförelser i detta avseende med kommunistiska länder där man har planekonomi.

Herr talman! Man måste vara klar över på vilken sida om skranket man står.

Men den som står ute i produktionen, den som är grunden för det mervärde som kapitalägaren kan tillgodogöra sig, ser naturligtvis inte detta på samma sätt. MoDo-skogsarbetaren Paul Lestander och Erik Hovhammar kan nog inte ha riktigt samma uppfattning om detta.

Herr talman! Jag är full av beundran inför mina kamrater i utskottet. Jag beundrar Paul Lestander för hans briljanta analys. Men jag beundrar än mer de borgerliga kamraterna, som har framfört sina åsikter här, för deras utomordentliga politiska skicklighet. Jag tillåter mig att citera: Mars blev en alla tiders rekordmånad för massindustrin. Leveranserna till Västeuropa var tio procent högre än någonsin tidigare. Trots nya alarmerande signaler om obalanserna i världsekonomin går massaindustrin för högtryck. Kapacitetsutnyttjandet är i stort sett hundraprocentigt och ännu syns enligt branschföreträdare inga större moln på himlen. — Marsstatistiken visar att leveranser till Västeuropa från Nordamerika och Norden var 700 000 ton. Det är 10 procent högre än tidigare rekord och cirka 20 procent mer än vad det normalt brukar vara, säger Bernt Stenberg, direktör på Svenska Cellulosaoch Pappersbruksföreningen .” Det här var ett citat ur förra veckans nummer av Svenska Cellulosa Pappersbruksförenings SCPF-nytt, som kommer ut varje vecka. Det måste vara mycket svårt att mobilisera någon kritik mot den svenska näringspolitiken just nu. Det har aldrig gått så bra för svensk industri! 1982-1987 var industriproduktionen i ständigt ökande — den har ökat med 20 70 på denna tid. Industriinvesteringarna har ökat med 60 96, och industriinvesteringarna är ju ett belägg för storfinansens och övriga företagsamhetens, näringslivets, förtroende för landets ledning. En god lönsamhet har rått, och bättre soliditet har därmed skapats i de flesta branscher. Exportföretagen har stärkt sin konkurrenskraft. Nyföretagandet är högt. Aktiekurserna har sedan 1982 stigit med mer än 300 90. Strukturomvandlingen har fortgått i rask takt, och det har gjorts möjligt tack vare det sociala skyddsnätet men också tack vare det regionalpolitiska skyddsnät som vi har här i landet. Svensk industri står därför bättre rustad inför framtiden än industrin i flertalet av konkurrentländerna. Hur skall man då hantera uppgiften att vara opponent, att driva oppositionspolitik mot den svenska näringspolitiken? Hur skall man med någon trovärdighet kunna påstå att betingelserna för svensk företagsamhet har försämrats på sex år? Det är ju helt omöjligt. Att över huvud taget rikta bärande kritik mot den näringspolitik inför 1990-talet som riksdagen fattade beslut om för ett år sedan är att göra sig — snällt sagt — föga trovärdig. Erik Hovhammar och jag har diskuterat det här avsnittet av näringspolitiken så länge näringsutskottet har funnits till. Vi har bytt roller — för sex år sedan hade jag ungefär den roll som Erik Hovhammar nu har: att kritisera den förda näringspolitiken, som den gången var borgerlig. Jag måste säga att det var väsentligt enklare. Jag tycker att Erik Hovhammar har en utomordentligt svår uppgift. Men han har löst den skickligt. Det faktum att vi sedan 1970 har diskuterat de här frågorna gör det absolut nödvändigt för mig — eftersom detta med den ärendefördelning som fru Radesjö uppehåller hos oss är det sista ärende jag har i kammaren —att tacka Erik Hovhammar för en trivsam tid tillsammans i de roller vi haft. Nå, vad gör då oppositionen? Jo, man håller eleganta valtal i stället för att gå in på vad utskottets betänkande innehåller eller rikta bestämd kritik mot den svenska näringspolitiken, den som vi fattade beslut om för ett år sedan. Jag skall något gå in på reservationerna, men låt mig dessförinnan bemöta en liten synpunkt som anförts här i debatten. Två talare — Paul Lestander var den ene, och Erik Hovhammar den andre — har satt i fråga löntagarfondernas roll i nyföretagandet här i landet. Ni sade att det inte har blivit några nya företag. Det är en rätt vanlig föreställning, men den är felaktig.

De skickliga valtal som här har hållits borde naturligtvis bemötas från många synpunkter, men låt mig erinra om att ni har vidgat begreppet näringspolitik till det ute bland människor gängse. Jag nödgas hålla mig till näringspolitiken i den bemärkelse som vi i riksdagen lägger i ordet, dvs. den politik som behandlas i näringsutskottet. Det är alltså industripolitik med energi och utrikeshandel. Ni har med skicklighet varit inne på alla möjliga områden, från PK-bankens affärer och skatter till kultur och liknande. Jag kommer nu emellertid att ta upp de reservationer ni avgivit till utskottets betänkande — det är ju egentligen det som vi har samlats för att diskutera. I reservation 1 diskuterar folkpartiet och moderaterna i nu nämnd oordning näringspolitikens inriktning. Man säger att regeringens inställning till marknadsekonomin och till det enskilda ägandet framstår som tvetydig eller direkt negativ. ”Framstår” var ordet! Det påminner mig om Luther, som kastade bläckhornet på en fantasifigur Prot. 1987/88:115 på väggen. Ni har inget verkligt mål för detta påstående — det här är en fantasifigur och ingenting annat. I reservation 1 förordas mindre styrning över de näringspolitiska förhållandena. I reservation 2 däremot yrkar er borgerlige broder Per-Ola Eriksson, med Elving Andersson till hjälp, på åtgärder för att gynna de mindre företagen i förhållande till de större. De vill bromsa utvecklingen mot ökat beroende av de stora exportföretagen. Det kräver mer styrning — eller hur, Per-Ola Eriksson? Vad har Per-Ola Eriksson för styrmedel att föreslå för att åstadkomma det? Hur går det ihop att de nya och gamla liberalerna vill ha mindre styrning och att centern vill ha mer styrning? Hur är det då med den borgerliga front som Erik Hovhammar påstod var så sällsynt enig i näringsutskottet? Det måste vara värre på andra ställen då! Näringsutskottets majoritet vet emellertid vad den vill i den här frågan — den vill varken ha mer eller mindre styrning. Därför yrkar jag avslag på de båda reservationerna. Åt företagsbeskattningen och dess näringspolitiska effekter vill moderaterna, folkpartiet och centern att regeringen skall ägna stor uppmärksamhet då den tar ställning till kommande förslag från bl.a. företagsskatteberedningen. Det är ju ett alldeles onödigt utropstecken. Har regeringen en företagsskatteberedning tar den naturligtvis hänsyn till den. Över huvud taget nödgas jag vara litet kritisk, även om jag inte vill det — jag garanterar att jag verkligen inte vill vara det. Man missbrukar gärna, tycker jaginstrumentet uttalande från riksdagen och yrkar att riksdagen skall uttala en mening. Om riksdagen verkligen skall uttala en mening eller ge någonting till känna skall det ju vara någonting allvarligt och djupt förankrat. Att ge bara en nyans till känna verkar rätt meningslöst. Över huvud taget kan man fråga sig varför riksdagen skall ge regeringen till känna — regeringen är ju grundlagsenligt skyldig att läsa allt som riksdagen producerar.

Om det kan sägas att särredovisning redan tillämpas och att frågan om konkurrensen ingående belyses av regeringen. Den gamla kära småföretagspolitiken har vi diskuterat sedan utskottet kom till. Moderaterna, folkpartiet och centern vill att de små och medelstora företagen skall anses vara av största betydelse för näringslivets förnyelse och för marknadsekonomins funktion. Vem har någonsin bestritt detta? Det håller alla med om! Det är alltså inte bara kattgluggen utan hela dörren som är öppen. Jag vill erinra om att SIND har uppmärksammat detta. Dessutom vill jag erinra om den s.k. småföretagsbarometern, som klart pekar i en annan riktning än den som motionärerna uppger sig vara ute i. I reservation 6 om småföretagens betydelse för den regionala utvecklingen vill Per-Ola Eriksson och Elving Andersson ha en sektorsövergripande, konsekvent och långsiktig politik i decentralistisk riktning. Med vilka styrmedel vill då Per-Ola Eriksson åstadkomma denna goda karamell i borgerlig enighet? möjligaste mån undanröja hinder för småföretagsamhet, dvs. sådana hinder — Prot. 1987/88:115 som är i vägen när småföretag skall etableras. Detta är också en självklarhet 5 maj 1988 det vill samtliga. Det pågår ett arbete inom regeringen, och det behövs verkligen inget ställningstagande från riksdagen. I reservation 8 vill reservanterna på ett kraftfullare sätt än vad som torde vara möjligt inom ramen för den s.k. normgruppen underlätta nyetableringar. Ingen vet hur kraftfullt normgruppen kan förmås att arbeta, men utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att desavouera den utan förlitar sig på att den utför detta uppdrag. Reservation 9 handlar om invandrares möjligheter att starta företag. Reservanterna kritiserar de regler som begränsar utlänningars möjligheter att starta och driva företag i Sverige. Det måste klargöras om det är utländska medborgare eller invandrare som avses. Riksrevisionsverket har lämnat ett underlag för ett allmänt arbete med den regelförenkling som förordas, och det finns alltså inte skäl att nu begära någon åtgärd från regeringen. I reservation 10 om lokala samhällsmyndigheter vill Per-Ola Eriksson och Elving Andersson att regeringen skall vidta åtgärder för att förenkla kontakterna mellan myndigheter och företag, och de vill inrätta lokala samhällsmyndigheter som skall möjliggöra detta. De vill alltså ha mer myndigheter, vilket jag hoppas att moderater och folkpartister observerar. I reservation 11 kommer nämligen ett annat yrkande, om att arbetet med avreglering och regelförenkling skall bedrivas med större kraft än nu. Centern är med också på det yrkandet, så det går tydligen bra att ta bägge ståndpunkterna. Reservation 12 handlar om fri etablering. Reservanterna vill inte ha någon etableringskontroll, därför att det är ”ett olämpligt medel mot ekonomisk brottslighet”. Det har aldrig förutsatts att etableringskontroll skulle vara något medel mot ekonomisk brottslighet — det har i varje fall inte utskottsmajoriteten gjort. Den frågan bevakas inom regeringskansliet. Reservation 13 gäller kompetensvillkor för företagare. I en motion föreslås att vissa kompetensvillkor för företagare skall införas, vilket reservanterna inte vill gå med på. Utskottsmajoriteten tycker däremot att tanken är värd att fundera över. Det hör till saken att dessa tankegångar har framförts till utskottet vid många diskussioner med företagare, som har sagt att vi måste ordna en vettig kontroll av dem som blir företagare, om de verkligen kan sitt jobb, känner till skyddsbestämmelser m.m. Det är skälet till att utskottsmajoriteten har anslutit sig till tanken att motionärernas förslag borde prövas. De borgerliga partierna tar upp Industrifonden i två reservationer. I reservation 14 vill moderater och folkpartister ta bort dess verksamhet, och i reservation 15 vill centern ombilda den. Jag är inte helt övertygad om det borgerliga samarbetet, Erik Hovhammar. Småföretagsfonden vill de borgerliga partierna avveckla. Jag kan där bara säga att riksdagen sent i fjol fattade beslut om att anslå ytterligare 100 miljoner till småföretagsfonden. Vi får, nog hålla den första statsmakten i helgd, genom att inte rycka besluten fram och tillbaka så mycket. Anslås 100 miljoner det ena året, måste väl organet i fråga få vara kvar det andra året. Prot. 1987/88:115 personlig borgen på något sätt skall lättas upp, därför att det är så betungande, i synnerhet när företagen nu utsätts för fftämmande effekter som de inte styr över. Tanken är inte ointressant, men jag vill fråga: Hur vill ni att det skall gå till? Kravet på personlig borgen är ett utslag av marknadsekonomi. Hur vill ni begränsa marknadsekonomin just i det fall där det skall ställas borgen? I reservation 18 vill ni att det statliga finansiella företagsstödet skall avvecklas. Ni säger: ”Genom den dynamiska utvecklingen på kapitalmarknaden under senare år torde behovet av särskild statlig finansiering ha minskat starkt.” Ja, förledet i påståendet är ett erkännande av vad som har skett på kapitalmarknaden och inom företagsamheten här i landet. Det erkännandet kan noteras, men i övrigt kan reservationen självfallet inte biträdas. Skälet är att det redan har anmälts att en översyn skall påbörjas i regeringskansliet. Nästa reservation gäller stöd till ungdomskooperativ. Per-Ola Eriksson och Elving Andersson vill att statligt stöd till nyföretagande i betydligt större omfattning skall styras över till den kooperativa företagsformen. Detta sysslar SIND med, och jag utgår från att också utvecklingsfonderna beaktar frågan. Forskning om kooperativ verksamhet vill centern och vpk ha. På grund av de åtgärder som har räknats upp i utskottsbetänkandet behövs inte något initiativ från riksdagens sida i detta läge. Har vi då sjungit småföretagsamhetens lov en stund, är det naturligt att vi också sjunger hantverkets lov. Här vill moderater och folkpartister att åtgärder skall vidtas för att främja hantverket. Det är alla positiva till, men något särskilt uttalande av det slag som ni efterlyser behövs inte, eftersom också regeringen står bakom denna allmänna viljeinriktning. I reservation 22 föreslår de tre borgerliga partierna att försöksverksamheten med musikinstrumenthantverk i Leksand skall permanentas. Jag hänvisar på denna punkt till den lösning som utskottet redovisar i betänkandet. De önskemål som framförs i reservation 23 om ett nordiskt hantverkscentrum är i princip redan tillgodosedda och därför behövs inget uttalande. I reservation 24 om detaljhandeln vill reservanterna att större uppmärksamhet skall ägnas åt den viktiga länk mellan producent och konsument som detaljhandeln utgör. ”Uppmärksamhet” må vara, men förslag till konkreta åtgärder efterlyses. Reservationerna 25 och 26 avser förslaget om en utredning av dagligvaruhandeln. Industridepartementet har ett råd som redan arbetar med frågor som gäller handeln och tjänstesektorn, och det finns därför inte något skäl för ett riksdagsinitiativ. Reservation 22 gäller frågan om affärstidsregleringen, där utskottet emellertid inte föreslår att en reglering skall återinföras. Vad det gäller är endast en översyn av frågan huruvida en reglering bör övervägas eller inte. Reservation 28 gäller frågan om kommunala varuförsörjningsplaner. Naturligtvis bör varje kommun få besluta hur långt man i detta fall vill gå. Frågan är vilka styrmedel kommunerna har i det avseendet. I reservation 29 om teknisk utveckling vill reservanterna att forskningens integritet gentemot såväl politiska organ som uppdragsgivare inom näringsli vet skall säkerställas. Det låter ju bra, men det framförs inga konkreta förslag Prot. 1987/88:115 till ändringar när det gäller det praktiska handlandet. Detta är för övrigt en 5 maj 1988 viljeinriktning som den andra statsmakten verkligen redan har. I reservation 30 om teknisk utveckling och regional balans anser reservanterna att politiska beslut inom alla samhällssektorer skall främja en god regional balans. Detta är en sak som verkligen redan har uppmärksammats av regeringen, som vidtagit långtgående åtgärder på detta område. Reservation 31 gäller statligt stöd till teknikcentra. Utskottsmajoriteten anser att gällande riktlinjer med förtröstan kan tillämpas. I reservation 32 av centerledamöterna om statligt stöd till teknikcentra föreslås en spridning av utbyggnaden av dessa, medan man i reservation 31 vill ha bestämda definitioner av vad som är teknikcentra. Jag förmodar att de ledamöter som står bakom reservationerna 31 och 32 inte har samma uppfattning om vad som är teknikcentra och hur dessa skall fungera. I reservation 33 föreslår Jörn Svensson ett program för utveckling av alternativ högteknologi. Utskottsmajoriteten hänvisar till att denna fråga vid flera tidigare tillfällen tagits upp i riksdagen och att denna diskussion alltså inte är ny. Jörn Svensson säger att ett sådant program ”bör ha ett vidare syfte än att minska beroendet av amerikansk högteknologi”. Det kan jag verkligen instämma i, och det kan vem som helst hålla med om. I reservation 34 om småskalig teknikutveckling föreslår centern ett preciserat uppdrag. Detta uppdrag har redan styrelsen för teknisk utveckling, och därmed är reservationskravet tillgodosett. Paul Lestanders motion om utveckling av skogsoch lantbruksmaskiner följs upp i reservation 35 av Jörn Svensson. Detta är en fråga som STU redan arbetar med och ger stöd till. Att hitta en gemensam borgerlig linje är inte lätt. De reservationer jag berört innehåller inga revolutionerande yrkanden.

Herr talman! Näringsutskottets värderade ordförande började med att helt riktigt konstatera att exempelvis massaindustrin i vårt land har högkonjunktur. Visst är det så. Men det är fallet inte bara i Sverige, utan det råder högkonjunktur runt om i världen i skilda branscher — inte bara inom massaindustrin, utan jag skulle kunna räkna upp den ena branschen efter den andra som är på frammarsch. Man har högkonjunktur även i många länder som inte har en socialdemokratisk regering — de flesta länder har som bekant inte begåvats med en sådan. Nåväl, det är inte bara välfärden i Sverige som är hög. Jag läste häromdagen att Sverige år 1970 i fråga om välfärd låg på tredje plats i världen, medan vi nu ramlat ner till sjunde plats. Socialdemokraterna lovade så sent som i december att man inte skulle höja skatterna. Men nu har vi fått en ny omsättningsskatt på värdepapper, vi har fått en höjning av bensinskatten och oljeskatten samt en höjning av arbetsgivaravgiften. Och nu hotar ni med en femte AP-fond. Det är ingen progressiv och bra näringspolitik, Nils Erik Wååg. Häromdagen höjde riksbanken diskontot. Det tycker jag var en ordentlig bakläxa för regeringens ekonomiska politik. Räntan blir nu högre än utomlands, och det har gjort att många företag tvingas låna i utlandet. Det är ingen bra näringspolitik. Inflationen ökar, och bytesbalansen försämras. Jag såg för en tid sedan i en skrift att bytesbalansen i februari försämrades med 1,9 miljarder. Det är mycket pengar. Priserna har stigit med 2 20. Konjunkturinstitutet räknade i december med en inflationstakt på 5,8 26 om lönekostnaderna ökade med 7 Jo. Nu vet vi alla att lönekostnaderna kommer att öka betydligt mer. Kjell-Olof Feldts propå om 4 96 är nu inte mer än en skön saga. Allt är alltså inte bra. Men mycket har vi att tacka konjunkturen för. Vi har också att tacka våra dugliga företagare och anställda som bidrar till denna tillväxt, trots att de många gånger arbetar i stark motvind. Det är inte bra att, som vi kunde läsa i tidningen i går, utländska företagare säger till sina svenska vänner att de inte vågar investera i Sverige eftersom vi här har för höga skatter. Det är en dålig politik som lett dithän. Per-Ola Eriksson ställde en fråga till Nils Erik Wååg angående den förkättrade storfinansen och om spelet Penser, Carnegie och PK-banken. Jag tycker att det skulle vara intressant att få en kommentar till den frågan av utskottets ordförande.